Herr talman! Jag vet inte hur jag skall fatta herr Grebäck när han säger att det, om man bifaller motionen, är att tillgripa mera våld än nöden kräver. Då tar man nog litet för lätt på detta problem. Man har ju, som herr Grebäck vet, börjat ställa ut sådana här banditer på arbetsplatserna också — kanske ett bra sätt att klara en del av löneglidningen. Tyvärr är det bara så att apparaterna står där och personalen spelar. Mot denna typ av gambling kan man nog inte tillgripa för stort våld — i själva verket våldför sig apparaterna på alla spelare. Allt detta är ju bara humbug och bedrägeri som människor går på. Därför hade det nog funnits skäl till en provisorisk lagstiftning. Nu har dessa företagare trots allt minst ett år på sig att av svenska folket få suga ut drygt 500 miljoner kronor.

Herr talman! »Jag tilltalade honom Eders Excellens, ithy alla ärkeänglar äro excellenser, ehuru icke alla excellenser äro ärkeänglar.»> Citatet är, herr talman, hämtat ur Henric Bernhard Palmers Yttersta domen i Kråkvinkel. Om någon av kammarens ledamöter misstänker, att jag med citatet har velat antyda att det ärende vi nu har fått till behandling är ett Kråkvinkelärende, så är det alldeles rätt gissat. Riksdagen har en mängd stora frågor och små frågor att behandla. Detta är verkligen en av de minsta. Jag vet inte vad som egentligen har varit motionärernas och allmänna beredningsutskottets innersta motivering. Det måste väl vara så att man tror sig ha fått upp en jämlikhetsfråga. Vi skall främja jämlikheten i vårt demokratiska samhälle genom att inte utmärka somliga framför andra med fina titlar och ett allmänt hövligt bemötande. Om man tror att jämlikheten sitter i titlar, är det ungefär lika klokt som att tro att människovärdet sitter i kläderna. Men någon annan förklaring är svår att finna. Att över huvud taget ta upp denna sorts ärenden och sysselsätta riksdagen med dem har jag svårt att se som annat än ett utslag av klåfingrighet. Vi har ett par minnesmärken från en gången tid i titlarnas form som veterligen aldrig har gjort någon skada — jag skall gärna hålla med om att de säkerligen inte gör mycken nytta heller. Det är en fråga om pietet, om man vill röra vid dem eller inte. För mig har det alltid varit svårt att förstå, varför man nödvändigtvis skall ändra på saker som i och för sig fungerar bra och inte stör någon, när det inte finns nå gon anledning till en ändring. Det är vad jag kallar för klåfingrighet. Många av oss ledamöter i denna kammare figurerar en gång om året i en skriftserie, krönikorna om vad sig i Svithjod tilidragit haver. Där figurerar vi under vedernamn, mer eller mindre väl funna. Fru Eriksson i Stockholm, som är engagerad beträffande detta förslag dels som motionär, dels som ordförande i allmänna beredningsutskottet, bär i dessa krönikor namnet Nancy Bärsärka, och jag har aldrig riktigt kunnat förstå anledningen. Jag tycker att det hör till de mindre välfunna vedernamnen i denna serie. Något vettlöst raseri och någon blodtörst, som jag sammanställer med ordet bärsärk, har jag aldrig spårat hos fru Eriksson i Stockholm. Men, herr talman, eftersom jag på goda grunder misstänker att krönikören som skriver om Svitjod läser riksdagsprotokoll, vill jag begagna tillfället att via andra kammarens protokoll ge honom förslag till en ombenämning av fru Eriksson i Stockholm. Låt oss i fortsättningen inte få se henne omnämnd som Nancy Bärsärka men gärna som Nancy Klåfingra. Naturligtvis skulle man för att rätt kommentera detta förslag egentligen vara en Henric Bernhard Palmer eller varför inte en Jonathan Swift. Det vore en uppgift värdig sådana herrars pennor. Jag kan inte mäta mig med dessa satiriker utan får försöka att på vanlig riksdagsprosa motivera varför jag ämnar låta det här lilia anförandet mynna ut i ett yrkande om avslag på utskottets hemställan. Såvitt jag förstår har riksdagen mycket litet med denna fråga att göra.

Fattar vi ett beslut så bör väl riksdagen för sin del vara tämligen bunden av det omedelbart efter det att protokollet är justerat. Samtidigt skriver vi till Kungl. Maj:t och ber Kungl. Maj:t överväga om man kan tänkas rätta sig efter riksdagens mening i detta fall. Rimligen borde vi väl vänta på svar på den skrivelsen, eftersom det faktiskt är Kungl. Maj:t och icke vi som bestämmer hur de olika statsråden skall tituleras. Jag hoppas att våra talmän, i varje fall till dess Kungl. Maj:t har gett sin mening till känna, fortsätter att titulera herrar Palme och Nilsson Ers Excellens. För mig, som är en radikal, konservativ person, skulle det ligga mycket närmare till hands — om vi nu verkligen vill skapa jämlikhet på detta område — att som alltid när jag tänker i jämlikhetstermer vilja utjämna uppåt i stället för nedåt. Det hade varit en mer radikal utjämningspolitik om fru Nancy Eriksson i Stockholm hade föreslagit att varje svensk medborgare på myndighetsdagen skulle tilldelas titeln excellens. Då hade det blivit jämlikhet. Nu topphugger och nivellerar man i stället för att skapa jämlikhet. Om nu riksdagen, vilket uppenbarligen är allmänna beredningsutkottets mening, verkligen bör ägna sig åt att skapa jämlikhet via titelväsendet, så finns det ju titlar som det ligger närmare till hands att börja med än denna titel, som vi egentligen inte har med att göra. Det går omkring en mängd människor med titlar som de har fått av riksdagen. Vi inrättar ju ständigt tjänster och ger dem benämningar. Där har vi ett stort fält för reformviljan att breda ut sig på, om vi verkligen önskar skapa jämlikhet eller vad vi nu kan ha för syften i övrigt. Vi har t.ex. titeln generaldirektör. I synnerhet den militanta förleden måtte väl om något vara otidsenlig. Det vore en värdig uppgift för riksdagen att börja fundera över om vi inte kan hitta någon mindre stötande och mindre föråldrad benämning på dessa väsentliga personer i samhällets tjänst. Jag skulle kunna tänka mig att föreslå t.ex. föreståndare, föreståndare för socialstyrelsen, föreståndare för kriminalvårdsstyrelsen o.s.v. Eller kanske skulle vi till äventyrs gå in för den enda titel som i riktigt radikala kretsar i vårt land numera erkänns som alldeles jämlik och demokratisk, jag tänker på ordförande. Varför inte kalla alla ordförande. Det vore en sant radikal utjämningspolitik. Låt folket bli ett folk av ordförande! Jag ber alltså, herr talman, att med denna motivering få yrka avslag på allmänna beredningsutskottets hemställan.

Herr talman! Herr Carlshamre beklagade sig över att sådant här smått strunt togs upp i riksdagen. Man förvånar sig då över att han spiller så mycken möda och så mycket upprördhet på en sådan sak. Vi har i utskottet varit överens om att avskaffa denna titel och i skrivelse till Kungl. Maj:t har vi hemställt om att detta måtte ske. Det har inte varit delade meningar om detta. Herr Carlshamres egna partivänner har visserligen sagt att de går med på det därför att det i alla fall gäller socialdemokra tiska statsråd. De har tydligen den defaitistiska uppfattningen att det alltid kommer att bli socialdemokrater i regeringen. Därför tycker de det är likgiltigt om man bevarar Hans Excellens och Ers Excellens eller ej. Alla de utomordentliga förslag till nivellering eller titelborttagning, som herr Carlshamre framförde, tycker jag är utmärkta motiv för motioner, som jag gärna skall biträda om de kommer till mitt utskott. Jag är villig medverka till att det blir enighet om att avskaffa en rad sådana titlar.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
Herr talman! Jag vill bara försäkra fru Eriksson i Stockholm att detta att någon gång om året i angeläget ärende få byta ord med fru Eriksson inte innebär någon möda, det är ett rent nöje. Och jag är inte upprörd. Fru Eriksson skulle se mig när jag är upprörd. Då låter jag på helt annat sätt.

Herr talman! Jag vill bara helt kort avge en röstdeklaration i anledning av den blanka reservation som jag och några andra utskottsledamöter fogat vid förevarande utlåtande. Motionärerna hemställer i sitt yrkande att >riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om utredning av möjligheterna att stimulera enskilda personer att lämna bidrag och gåvor till religiösa och ideella organisationer samt hjälporgan för insatser på humanitära, allmännyttiga och vetenskapliga områden>. Jag har samma uppfattning som motionärerna om behovet av en sådan utredning som det här är fråga om, men det blir litet svårare för mig när det gäller den motivering som motionärerna har anfört. I denna sägs nämligen, att det föreligger starka skäl för samhället att stimulera enskilda gåvor och bidrag genom att samhället självt lämnar bidrag till sammanslutningar som bedriver sådan verksamhet. Bidrag bör enligt motionärernas mening lämnas i förhållande till verksamhetens omfattning, hjälpinsatsens storlek eller liknande grunder. För min del delar jag inte motionärernas uppfattning att staten generellt skall lämna bidrag till religiösa och ideella organisationer. Från det parti som jag tillhör har vi också i år motionerat om avdragsrätt för gåvor till sådan verksamhet som här avses. Jag anser detta vara en riktigare väg. Den motionen har emellertid remitterats till bevillningsutskottet och kommer att behandlas längre fram här i kammaren. Det är alltså med något annorlunda motivering som jag ansluter mig till utskottets hemställan i allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 2.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

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för detta positiva svar. Jag har ställt frågor många gånger här i kammaren men har sällan blivit så tillfredsställd med ett svar som i dag. Jag uppskattar mycket att regeringen följer upp tidigare investeringar i pumpstationer och s.k. hafils och andra vattenanläggningar i Sudan. Dels råder det fortfarande vattenbrist för både folk och boskap i stora ökenartade betesoch bosättningsområden, dels lär man där ha investerat ganska stora belopp i maskinell utrustning, som inte helt utnyttjades förra gången. Jag framställde en fråga om detta i fjol, och då lovade utrikesministern att vid förhandlingarna om dessa nya 15 miljoner kronor skulle södra Sudans behov föras in i bilden, och det är tydligen vad som nu skett. Det är jag mycket glad för. Det hade måhända varit bra om det stått något litet om det i statsverkspropositionen. Där står nu bara att pengarna huvudsakligen skall gå »till redan borrade grundvattenbrunnar», och de brunnarna ligger bevisligen i norra delarna av Sudan. Jag har själv sett något av vad som där har uträttats. Nu får man bara hoppas att regeringen följer upp vad som sker i södra provinserna, om det nu sker någonting. Vi vet ju att den nya regimen som härskar i Sudan sedan i maj 1969 bedriver en ganska omfattande löftespolitik gentemot de södra provinserna om autonomi och annat, som verkar mycket positivt. Jag hoppas att man nu följer vad som verkligen sker i detta ärende.
Herr talman! Herr Johansson i Växjö har bett mig redogöra för motiven för uppvisningsövningar av den typ som flygvapnet nyligen hade tillsammans med ledningen för det socialdemokratiska ungdomsförbundet. För att öka kännedomen i samhället om krigsmakten och dess plats i det totala försvaret bedrivs en viss informationsverksamhet. Denna utövas vanligen genom press, radio och television, kontaktkonferenser, utställningar eller genom studiebesök. Det har ansetts värdefullt att sprida kunskap om flygvapnet till de politiska ungdomsförbunden främst på grund av dessa organisationers intresse för och arbete i försvarsfrågor. Besök kan ge dels en uppfattning om jaktflygets roll i luftförsvaret och den kraft våra attackförband kan utveckla, dels en direkt personkontakt med den personal som arbetar inom försvaret. Studiebesök samordnas med övningar som ingår som rutin i utbildningsprogrammet för flygvapnets förband. Några särskilt upplagda uppvisningsövningar förekommer inte och statsverket åsamkas inte några extra kostnader för denna typ av informationsverksamhet.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga, som gällde en flyguppvisning för en tid sedan som gav stora rubriker i tidningarna. Man kunde läsa att SSU-pampar lekte krig för 200 000 kronor, men nu skall man naturligtvis inte stirra sig blind på vad som står i rubrikerna, men ingen rök utan eld. Litet till mans funderade vi väl på vad som egentligen hade inträffat, och jag tycker därför att det är värdefullt att statsrådet och chefen för försvarsdepartementet har beretts tillfälle att ge sin syn på händelsen. Av svaret framgår att det bör lämnas information av försvaret, och så bör det också vara enligt min uppfattning. Det skall inte finnas några vattentäta skott mellan exempelvis försvaret och ungdomsorganisationerna, utan det skall vara ett ömsesidigt utbyte av information. Detta tycker jag också sker då det gäller en sådan organisation som Folk och försvar där ungdomsorganisationer väljer representanter, där man får träffa representanter för försvaret och där man utbyter tankar och framlägger förslag och önskemål. Jag anser att denna form av utbyte är mycket bra och fullt acceptabel, ty det blir en likvärdig information för alla organisationer. Jag har alltid uppskattat försvarsministern och anser att han är en ärlig man som ger ärliga svar här i kammaren, men jag undrar om han i alla fall inte blivit något förd bakom ljuset när det gäller den ifrågavarande övningen och formatet av densamma.

Herr talman! Det här gällde en rutinövning, och det förekommer ganska många sådana inom flygvapnet varje år. Till en del av dessa övningar inbjuds representanter för folkrörelser, t.ex. Folk och försvar, och fackföreningsrörelsen samt dessutom representanter för kommuner, andra myndigheter och civila organ för att man i samband med övningarna skall kunna visa upp vad flygvapnet gör. Detsamma gäller marinen. Bland andra blir ju denna kamma res ledamöter med jämna mellanrum inbjudna till sådana övningar, och för min del har jag understött detta. Det är nämligen ett sätt på vilket vi civilister kan få kontakter med försvaret. Flygvapenchefen har meddelat mig, att han har en plan som går ut på att inbjuda de politiska ungdomsförbunden. Han började med SSU eftersom det där pågick en utredning om försvaret. SSU hade haft kontakt med försvarsstaben och flygvapenledningen och det var därför ganska naturligt med en inbjudan. Men flygvapenchefen framhåller att det rörde sig om en av de rutinövningar som är så vanliga inom flygvapnet. Jag vågar alltså påstå att det inte var fråga om några speciella arrangemang bortsett från att man hade särskilt inbjudna gäster. De tidningsuppgifter som förekommit och som åberopades av herr Johansson i Växjö var ju helt felaktiga och politiskt illvilliga. Jag är glad över att herr Johansson tycktes vilja understryka detta i sitt anförande.

Herr talman! Har övriga ungdomsorganisationer också fått en inbjudan så å la bonne heure, får vi väl acceptera detta. Man kommer dock inte ifrån att försvaret satsar mycket pengar för att göra vissa ungdomsorganisationer mer positivt inställda till försvaret, och det tycker jag är fel.

Det hela mynnade ut i att det socialdemokratiska ungdomsförbundet fortfarande vill försöka att pressa ned försvarskostnaderna, och den tanken kan vi väl alla ansluta oss till. emellertid en negativ syn på försvaret. Jag menar just att det inte får vara så, att en försvarsgren på detta sätt vidtar åtgärder för att försöka få en viss grupp med negativ inställning inom en unsgdomsorganisation att ändra uppfattning. Det är dit jag har velat komma med min fråga. Jag hoppas att det inte rörde sig om något sådant i detta fall.

Herr talman! Fru Frenkel har frågat statsrådet och chefen för handelsdepartementet om han är villig att medverka till importförbud på skinn av sällsynta kattdjur. I handelsministerns frånvaro får jag lämna följande svar på frågan. Syftet med ett importförbud skulle vara att skydda beståndet av sällsynta kattdjur. Importen av skinn av dessa djur är obetydlig. Ett svenskt importförbud skulle därför sakna effekt. Det avsedda syftet torde i främsta rummet kunna nås genom åtgärder i de länder där djuren finns. Skulle i någon form internationell överenskommelse träffas om förbud för handel med ifrågavarande skinn, föreställer jag mig att det från svensk sida ej finns någon tvekan om att ansluta sig till en sådan överenskommelse.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, men jag hade nog tackat ännu hjärtligare om det hade andats en mera positiv inställning och vi hade kunnat vänta ett importförbud. Statsrådet säger nu att importen är obetydlig och att ett importförbud därför skulle sakna effekt. Men om importen är obetydlig tycker jag, att det skulle vara mycket lätt att genomföra ett förbud utan att det blir några komplikationer. Internationella naturvårdsorganisationer har vädjat om ett stopp för försäljningen av skinn av sällsynta kattdjur. Sverige skulle inte behöva vara sämre än t.ex. vissa delstater i USA, som faktiskt har infört importförbud. I Europa har man i stället ökat försäljningen framför allt i Sverige. Statsrådet kan säkert själv dagligen läsa annonser i tidningarna om försäljning av ozelotoch leopardpälsar. Det sorgliga är, att dessa djur skjuts illegalt i reservaten, varefter vi köper skinnen. Naturvårdsorganisationerna har uppgivit att fortgår denna skjutning i reservaten, har vi inom tio år inte några som helst djur kvar där utan får se leoparder, geparder o. s. v. enbart i våra zoologiska trädgårdar. Jag vill faktiskt vädja till statsrådet att tänka om i denna fråga.

Herr talman! Herr Tobé har frågat mig om jag har för avsikt att vidta åtgärder för att tillväxten av elkraftkonsumtionen i landet inte onödigtvis ökar genom propaganda från statliga elföretag. Det förefaller mig helt naturligt att olika energiföretag aktivt arbetar för att informera energikonsumenterna om de fördelar, som står att vinna vid användning av olika energislag. Det torde dess utom vara ovedersägligt att elkraften har betydande fördelar framför andra energislag, framför allt från miljöoch beredskapssynpunkt. De tillfälliga problem, som nu drabbat elförsörjningen i vårt land genom helt exceptionella väderleksförhållanden under en längre period, ändrar självfallet inte denna principiella grundsyn. Några speciella åtgärder i av herr Tobé antydd riktning har jag därför inte för avsikt att vidta.
Herr talman! En av anledningarna till att jag ställde denna fråga var den broschyr, »Vattenfall 60 år», som kom ungefär den 10 februari när centrala driftledningen gjorde den framställning som har föranlett två propositioner angående sparande av elkraft och andra åtgärder. Broschyren utgör alltså en fortsatt propaganda för användningen av elkraft. En annan anledning till min fråga var ett uttalande ungefär samtidigt av en företrädare för vattenfallsverket som sade att vi får försöka att så långt det går klara detta frivilligt; bl.a. skulle hushållen spara på onödig förbrukning som vi annars ser med oblida ögon. Han utgick alltså från att det förekom onödig förbrukning. Vi som länge har följt denna fråga här i riksdagen har flera gånger varnat för att man propagerar för överdriven användning av elkraft, och vill i varje fall inte ha någon lyxkonsumtion. Fram till omkring 1960 räknade man med att elkraftkonsumtionen fördubblades på elva år. Det blev sedan en nedgång, och man tog då särskilda åtgärder till hjälp för att öka konsumtionen. Det har alltså blivit en konstlad elkonsumtion i landet, och jag för min del anser det inte vara värdigt ett statligt kraftföretag att uppmuntra till en sådan konstlad marknad. Vad jag nu säger är inte dikterat av någon efterklokhet. Jag kan hänvisa bl.a. till ett interpellationssvar den 10 maj 1966 när dessa frågor diskuterades. Det gällde då en interpellation till justitieministern. Statsrådet säger i svaret att de problem som nu har drabbat elförsörjningen är tillfälliga. Jag är alldeles övertygad om — och det framgår av vad tekniker och ekonomer framfört i pressen — att med den konstlade marknad som man har skapat och fortsätter med att försöka skapa kommer vi ändå in i sådana här situationer, även om det i framtiden inte blir torrår. Man måste begränsa elkraftproduktionen till det verkliga behovet och inte uppamma en lyxkonsumtion. Jag vill påpeka att statsrådet inte har svarat på min fråga — den gällde alltså onödig förbrukning. Den principiella grundsynen, att vi skall utveckla produktionen, är klar och statsrådet har sagt att han inte vill ändra på den. Jag hoppas emellertid att statsrådet håller med mig om att man inte skall fortsätta att uppmuntra onödig konsumtion.

Herr talman! Fru Sundberg har frågat mig när statens satsning i kärnkraftverk beräknas kunna bidra till landets elkraftförsörjning. Enligt föreliggande planer beräknas det första aggregatet i Ringhals” atomkraftstation kunna tas i drift år 1973 och det andra aggregatet år 1974. Nästa aggregat för statens del, vilket torde komma att förläggas i östra Sverige, planeras för idrifttagning år 1976. Statens totala satsning i atomenergiutvecklingen bidrar också indirekt till landets framtida elkraftförsörjning. Utvecklingsarbetet, inklusive prototypanläggningarna i Ågesta och Marviken, har utgjort den tekniska grund som varit förutsättningen för ASEA-ATOM: möjligheter att etablera sig som självständig leverantör av reaktoranläggningar samt för kraftindustrins möjligheter att satsa på kommersiella atomkraftutbyggnader. Marviken är sålunda i första hand dimensionerad för att vara ett nödvändigt utvecklingssteg i det industriella programmet. Dessutom har anläggningen utformats som en kraftstation för att — sedan olika experimentprogram fullbordats — ge elkraft till det svenska nätet. De rapporterade tekniska svårigheterna inom projektet bearbetas för närvarande och jag kan därför för dagen inte lämna några närmare upplysningar om när stationen kan beräknas tas i drift.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Wickman för svaret på min fråga. Jag vill direkt gå in på den senare delen av svaret, eftersom jag de lar statsrådets uppfattning att Ringhalsverket med all sannolikhet kommer att vara i gång 1973 och att vi därigenom kommer att få ett bidrag till vår elkraftförsörjning. Däremot vill jag vända mig mot statsrådets uttalande att Marvikenanläggningen, som är den stora satsningen på statligt håll beträffande kärnkraftverk, varit ett nödvändigt utvecklingssteg i det industriella kärnkraftsprogrammet. Vi kan i dag konstatera att de 500 miljoner kronor, som projektet dragit i direkta kostnader, åtminstone enligt vad som ursprungligen var förutsatt skulle ha inneburit att vi redan för ett par år sedan skulle ha kunnat ta ut 130—140 megawatt. Del är ganska intressant att studera vad statsrådet Wickman skrivit beträffande denna tidpunkt i tidigare statsverkspropositioner. I dag säger herr statsrådet att han inte kan lämna några närmare npplysningar om vid vilken tidpunkt stationen skall kunna sättas i drift. Jag tror att den väsentliga frågan blir om statsrådet kan lämna några uppgifter om huruvida stationen över huvud taget kommer att kunna sättas i drift. År 1968 uttalades i alla händelser att projektet väntades såväl tidssom kostnadsmässigt kunna fullföljas planenligt. I årets statsverksproposition, som lades på riksdagens bord i januari — när man ändå kände till de svårigheter som hade konstaterats redan i december — uttalar statsrådet att stationen beräknas kunna tas i bruk under vintern 1970—1971. Vi vet att Vattenfall hoppas kunna ta ut elkraft 1972, men efter det svar som statsrådet i dag lämnat ställer man sig frågan om ens detta kan bli möjligt. Statsrådet uttalar vidare i årets statsverksproposition att möjligheter nu skapats att eliminera nukleär överhettning, varvid Marvikenanläggningen skulle kunna utnyttjas för provning av bränsleelement för reaktorer av kokartyp. Ja, riksdagen beslutade redan 1965 om införande av kokarreaktorer, varvid den nukleära överhettningen avsågs bidra till att höja effektiviteten. Förfarandet att ta bort något som man ställt förhoppningar på samtidigt som man då säger att man skapar nya möjligheter erinrar mig om historien om den man som skulle låta sy en kostym hos skräddaren. När det inte blev någon kostym, skapades det möjligheter att sy en väst, och sagan slutade med att det >bidde» ingenting. Jag får verkligen hoppas att statsrådet något mera utförligt kan redogöra för sin syn på frågan om han tror att det över huvud taget är möjligt att genomföra ett tungvattenprojekt i Sverige.

Herr talman! Fru Sundberg vet mycket väl att det enligt de regler som gäller för besvarande av enkla frågor inte är möjligt för mig — om jag inte skall sätta herr talmannens tålamod på alltför svåra prov — att verkligen gå in på en diskussion om Marvikens ställning i vårt atomenergiprogram. Fru Sundberg får lugna sig till dess att vi får tillfälle att på grundval av den utredning som för närvarande pågår inom atombolaget ta ställning till frågan, vilket bör ske inom loppet av någon månad. Jag vill upprepa vad jag sade i mitt svar, nämligen att jag för dagen icke kan säga mer än att stationen inte kan tas i reguljär drift — och härmed menar jag att den fungerar som leverantör till vårt kraftnät — 1972—1973, såsom tidigare beräknats. Jag vill icke i dag, av skäl som är uppenbara, uttala mig om vilken politik som därutöver kommer att föras beträffande Marvikenstationen. Vi får återkomma till denna fråga. Jag vill slutligen bara ta upp den del av fru Sundbergs inlägg, som hänvisade till årets statsverksproposition. I varje fall jag fick det intrycket att fru Sundberg menade att jag skulle ha dolt något i huvudtitelns skrivning, nämligen att man redan i december skulle ha känt till de svårigheter som nu har rapporterats. Jag vill bestämt tillbakavisa detta påstående. Det är riktigt att provdriften slutfördes i december, men det är först nu som resultaten av denna börjat utvärderas. Så snart detta utredningsarbete är färdigt kommer vi som sagt i lämpliga former att underrätta riksdagen om den ståndpunkt som vi intar.
Herr talman! Nej, jag vill inte påstå att statsrådet Wickman har dolt någonting. Men samtidigt vet vi att expertis både på Vattenfall och på forskarsidan sedan många år, och alldeles speciellt efter de försök som blev något så när klara i december i fjol, varnade för alt tro att man skulle kunna hålla ett tidsprogram. Jag är på det klara med att vi här inte kan diskutera dessa ting i detalj vid besvarandet av min enkla fråga, men jag tycker att det tydligt framgår av statsrådets svar att alla de varningar som exempelvis professorerna Hannes Alfvén och Torsten Gustafson, vilken senare är medlem i atomdelegationen, har framfört till regeringen och industridepartementet har varit förgäves. Man har dolt — eller i varje fall icke beaktat — dessa varningar, som i dag visar sig ha varit riktiga. Nu står industridepartementet inför det faktum att den stora ekonomiska satsning man gjort är till stor de! utan värde och saknar alla möjligheter att förränta sig. Och vilka erfarenheter anläggningen har givit kan diskuteras. »Trial and error» är bra, men det gäller att begripa när det är error. Det är en allmän uppfattning, inte minst bland vetenskapsmännen, att industridepartementet inte har den saken klar för sig.
Herr talman! Jag får uppmana fru Sundberg att vara litet försiktigare i sin historieskrivning. Här framställer fru Sundberg Marvikenstationen som en investering, vilken hade varit avsedd alt förränta sig som en isolerad kraftproducerande enhet, men som fru Sund berg väl vet — eller i varje fall borde veta i en debatt av detta slag — är den uppfattningen helt felaktig. Stalionen är en prototi pstation, ett nödvändigt utvecklingssteg i vårt atomprogram, som jag sagt i mitt svar. Jag skall nu inte låta mig lockas in i en diskussion, som på grund av de regler som gäller för enkla frågor måste bli alltför ofullständig. Låt mig bara säga att vårt atomprogram har lett till — och där har Marvikenstationen varit en nödvändighet — att vi i dag befinner oss i en situation, där vi industriellt kan offerera atomkraftanläggningar i Europa. Här sägs att det har varit en alldeles för dyrbar satsning. Jag kan hålla med om att satsningen har varit stor i absoluta belopp, men jämför den kostnad som vi har Jagt ned för att nå denna position med de kostnader som man fått lägga ned i andra länder! Då skall man finna — och det är det som är den industripolitiska poängen i vårt program — att vi till ovanligt låga kostnader internationellt sett har byggt upp en kapacitet på detta område här i landet. Det gör att ASEA-ATOM nu kan lämna in anbud på sådana anläggningar. I vissa nu aktuella upphandlingar är det bara ytterligare ett enda företag i Europa som kan lämna sådana anbud vid anfordran, nämligen Kraftwerkunion. Det är den industripolitiska aspekten som är den helt avgörande för bedömningen av atomprogrammet, inklusive Marvikenstationen.
Herr talman! Jag vill bara ha ett förtydligande av statsrådet Wickman. Menar statsrådet alltså att vår satsning på tungvattenreaktorer var en nödvändig förutsättning för att hela vårt framtida svenska kärnkraftprogram skall bygga på lättvatten och anrikat uran?
Herr talman! Det borde egentligen vara onödigt att fortsätta denna diskussion, men låt mig sluta med att säga följande till fru Sundberg — som hon borde veta redan, eftersom det har upprepats så många gånger i den tidigare debatten om dessa frågor. Marvikensta tionen är en tungvattenstation, men den teknologi som där är använd är tilllämpbar även på lättvattenområdet, enligt vad det uppskattats i en omfattning som motsvarar 70 å 80 procent. Det är den marginalen det gäller.

Herr talman! Herr Tobé har frågat mig i vilken ordning jag tänker mig att prövning enligt miljöskyddslagen skall ske före beslut om byggande av statliga kärnkraftverk. Enligt miljöskyddslagstiftningen får atomkraftanläggning inte anläggas utan tillstånd av koncessionsnämnden. Vid sin prövning skall nämnden naturligtvis beakta alla de bestämmelser i miljöskyddslagen som kan bli aktuella. Atomkraftanläggningarnas inverkan = från strålningssynpunkt behandlas emellertid inte i detta sammanhang. Denna fråga prövas i stället av Kungl. Maj:t enligt atomenergilagen. Jag vill nämna att 1966 års atomenergiutredning nyligen avlämnat ett betänkande, som avser myndighetsuppgifterna på atomenergiområdet. Vid remissbehandlingen av betänkandet har framkommit synpunkter på bl.a. frågan om samordning av prövningen enligt atomenergilagen och miljöskyddslagen. Betänkandet är föremål för Kungl. Maj:ts prövning, varför jag för dagen inte är beredd att uttala mig om hur en sådan samordning lämpligast skall kunna utformas.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet för svaret. Svaret är helt korrekt med tanke på frågans utformning men jag fick kanske inte riktigt det svar som jag väntade mig, eftersom jag inte tänkte just på den kombination som statsrådet berörde. Frågan föranleddes av ett pressmeddelande om att regeringen förberedde att förlägga ett kärnkraftverk till Forsmark i norra Roslagen i utbyte mot Trosaverket som länge varit på tal. Det skulle emellertid inte fattas något definitivt beslut förrän en arbetsgrupp inom naturvårdsverket gjort vissa undersökningar angående miljöpåverkande faktorer, kylvatten och andra saker. Då uppstår vissa frågor och det är tillräckligt krångligt utan att man blandar in atomenergilagen. För en sådan här anläggning skall, såsom framhålles i svaret, ges koncession av koncessionsnämnden, vilket framgår av miljöskyddskungörelsen. Men det skall också vara ett investeringsbeslut, och det är det jag är intresserad av. Avser regeringen att med stöd av de undersökningar om miljöpåverkan som kan ske genom remisser till naturvårdsverket och andra instanser avgöra investeringsbeslutet, varvid det också skall ske en prövning enligt atomenergilagen, en prövning som, såvitt jag förstår, dessutom företas av Kungl. Maj:t i industridepartementet? I det sistnämnda fallet är det alltså exploatören själv som bedömer den skyddsfrågan. Skall detta göras innan man vänder sig till koncessionsnämnden? Jag tycker att det är egendomligt att man inte har kopplat ihop detta. Jag har inget recept men har velat ställa de här frågorna, ty det är ingen riktigt bra ordning för närvarande, och jag är rädd för att regeringen, som utfärdat miljöskyddslagen, miljöskyddskungörelsen m.m., beträffande sitt eget första lokaliseringsärende på det här området kommer att göra be dömningar som medför skenprövning i koncessionsnämnden. Det måste bli en meningsfull prövning i koncessionsnämnden, och av miljöskyddslagens förarbeten framgår att man i koncessionsärenden kan ta upp exempelvis alternativa lokaliseringsorter m.m. Man kan alltså bedöma hypotetiska anläggningar, och det var denna fråga jag ville få speciellt diskuterad. Naturligtvis är också den fråga statsrådet svarat på intressant, men den känner jag väl till.
Herr talman! Jag tillämpar principen att svara på de frågor jag får och inte på några hypotetiska spörsmål vid sidan om. Den fråga herr Tobe ställde till mig gällde ju hur jag tänker mig att miljöskyddslagen skall tillämpas. Jag trodde att herr Tobé avsåg samordningsfrågorna då flera myndigheter är inkopplade. I svaret framhåller jag ju att den frågan inte är slutgiltigt avgjord. Det föreligger ett betänkande som berör spörsmålet, men jag är helt medveten om att problemet inte är löst. Betänkandet är nu föremål för remissbehandling, och vissa remissmyndigheter har påtalat de här samordningsproblemen, och i svaret har jag förklarat att jag för dagen inte är beredd att uttala mig om hur samordningen lämpligen skall utformas. Vi vill således ha tid på oss för att kunna avgöra hur den lämpligast bör ske. Jag vill emellertid göra ett tillägg med anledning av herr Tobés yttrande, nämligen att ingenting får upphäva miljöskyddslagens bestämmelser. Koncessionsnämnden skall alltså göra sin prövning av om verksamheten är miljöskadlig eller inte. Byggandet av statliga kärnkraftverk är ju inte någon daglig företeelse, och det väsentliga är väl att miljöskyddslagen nu gäller. Tillstånd av koncessionsnämnden är avgörande för om ett kärnkraftverk skall få komma till stånd.
Herr talman! Jag vill ytterligare betyga att det inte var något fel på svaret, men det var det inte på frågan heller. Svaret var emellertid inte fullständigt. Jag har nämligen talat om två samordningsfrågor, och den fråga som statsrådet tog upp var av mindre intresse från min synpunkt. Det problem jag finner viktigt är detta: När staten som exploatör skall anlägga någonting, skall den då gå samma vägar som enskilda exploatörer får lov att göra? Jag föreställer mig att ett investeringsbeslut i industridepartementet, efter det att samma myndigheter hörts som koncessionsnämnden sedan kommer att höra, inte gärna kan bli slutgiltigt förrän riksdagen har yttrat sig. Riksdagen måste ju anslå medel till investeringen. Då är det väl litet underligt, om riksdagen skall besluta att satsa pengar under förutsättning att koncessionsnämnden ger sitt tillstånd till projektet. Jag skulle vilja ge statsrådet det goda rådet att försöka verka för att koncessionsnämnden skall släppas in från början, detta för att inte någon skugga skall falla på regeringens handlande i dessa sammanhang.
Herr talman! Jag skall noga överväga det råd som herr Tobé ger mig, och jag tackar för hans omtanke om regeringen.

Herr talman! Herr Ahlmark har frå gat mig vilka åtgärder som vidtagits för att hindra sabotage mot trafikflygplan från Skandinavien till Israel. Övergreppen mot den civila luftfarten, som hiitills huvudsakligen skett i form av de allvarliga flygplanskapningarna, har under senare tid alltmer brutaliserats. Sabotagen lördagen den 21 februari mot ett schweiziskt och ett österrikiskt flygplan är särskilt upprörande. Dessa händelser utlöste en omedelbar aktivitet inom SAS. Till Tel Aviv flyger SAS varje söndag från Köpenhamn med anslutning från bl.a. Arlanda. Söndagen den 22 februari inställdes Tel Aviv-flygningen, eftersom nödvändiga säkerhetsåtgärder med anledning av händelserna dagen innan inte kunnat vidtas med så kort varsel. Flygningen den 1 mars genomfördes enligt tidtabellen men med mycket rigorösa säkerhetsåtgärder på Kastrup. Endast passagerare med åtföljande bagage samt postförsändelser om högst 100 g vardera medfördes, däremot inget fraktgods. Registrering av bagage skedde under poliskontroll, varvid allt bagage för passagerare som kommit till Kastrup med anslutningsflyg omkontrollerades. Motsvarande kontroll skedde i fråga om all annan utrustning som togs ombord. Flygplanet stod också under särskild bevakning.

Polisbevakning sker sedan den 23 februari vid varje sådan anslutningsflygning och vid charterflygningar när passagerarna har Israel som slutdesti nation. Därvid kontrolleras också passagerarnas bagage. Enligt vad jag inhämtat har inom så gott som alla europeiska stater med lufttrafik på Israel vidtagits liknande säkerhetsåtgärder som i Skandinavien. Även om vi kan hoppas att detta kommer att nedbringa risken för nya sabotagedåd, fordras det en mer omfattande internationell solidaritet för att få ett slut på de ständiga övergreppen mot den civila luftfarten. Inom ICAO, FN:s fackorgan för den civila luftfarten, pågår denna vecka slutförberedelserna för en konferens om flygplanskapningar. Vid ett möte den 3 mars inom ECAC — den europeiska luftfartsorganisationen — beslöts att man skulle begära en extra ICAO-konferens om säkerhetsfrågor med anledning av de senaste händelserna. Den svenska regeringen kommer givetvis även i fortsättningen att noggrant följa utvecklingen och inom ramen för sina möjligheter verka för att detta hot mot säkerheten i luften undanröjs.
Herr talman! Den 21 februari i år eskalerade kriget i Mellersta Östern på ett sätt som inte kan lämna någon av oss oberörd. Det var troligen två bomber som exploderade — den ena på ett österrikiskt trafikplan på väg till Wien medförande post också till Israel, den andra på ett plan tillhörigt Swissair och destinerat till Tel Aviv. Det första lyckades nödlanda. Det andra störtade och kostade 47 människor livet. Vem eller vilka som står bakom attentaten vet vi inie. Men vi känner den ideologi som hetsar och stimulerar sabotörer av det här slaget. Den åskådningen säger att Israel skall krossas, att fred med Israel är utesluten, att förhandlingar med Israel är förräderi. Och kan man inte besegra den judiska nationen på Mellersta Österns slagfält får man försöka isolera Israel från omvärlden. Jag tackar kommunikationsministern för det utförliga svaret på min fråga. Det visar att man från skandinavisk sida tydligen tänker göra vad som är möjligt för att förhindra sabotage på trafikflygplan mellan våra länder och Israel. Det är av oerhörd betydelse av två skäl. Först och främst är det vår mänskliga plikt att skydda passagerare och besättning på alla typer av trafikflygplan som går från Skandinavien till Israel antingen det är plan från SAS, El Al eller från något charterföretag. Man skall kunna resa till Israel med samma säkerhet som till andra länder. Alla nödvändiga tekniska och personella resurser måste ställas till förfogande för att skydda det civila flyget. Men det är också vår politiska skyldighet att göra vad vi kan för att hindra sabotörerna att nå sitt mål. De vill försvaga Israel genom att skrämma turister och andra från att resa dit. Och att ställa in trafiken till Israel vore därför att belöna fanatismen. Att stödja och skydda flygplan till Israel är att motverka dem som genom terror och dödande vill förinta en nation. Och får man döma av tidningsuppgifter har de svenskar, som sedan länge bokat in resor till Israel, i glädjande stor utsträckning förstått den saken. Samma inställning har Svensk pilotförening. Så här sade de svenska piloterna i ett uttalande för några dagar sedan: »Svensk Pilotförening anser, i likhet med IATA-chefen Knut Hammarskjöld, att flygningarna till Israel icke skall tillåtas upphöra. Våldet skall icke premieras. Vi kommer däremot att deltaga i en eventuell total flygbojkott mot de länder som i framtiden låter extremistorganisationer fortsätta med sabotagedåden.» ken är den svenska regeringens inställning i den frågan? Kan ni instämma i de synpunkter som Svensk pilotförening har uttryckt och som jag just har läst upp?

Herr talman! Det torde ha framgått av mitt svar att den svenska regeringen ser allvarligt på de övergrepp som förekommer mot den civila luftfarten. Det är också helt klart att vi på alla sätt som ligger inom våra möjligheters ram skall verka för att förhindra sådana övergrepp. Jag har i mitt svar något berört hur man på det internationella planet aktivt arbetar för att få ett slut på dessa förhållanden. Beträffande det möte som just avslutats inom den europeiska luftfartsorganisationen kan jag nämna att syftet med den extra ICAO-konferens, som den rekommenderade, enligt den antagna resolutionen skall vara att utarbeta standardbestämmelser och procedurer möjliga att tillämpa i den internationella luftfarten i samtliga ICAO anslutna stater. Bestämmelserna skall ta sikte på att förhindra kriminella handlingar, som kan sätta flygtrafikens säkerhet i fara och möjliggöra att personer eller organisationer som begått eller försökt begå sådana brott åtalas. Vid detta möte inom ECAC antogs vidare vissa rekommendationer. Medlemsstaterna rekommenderas bl.a. att utbyta detaljerade informationer om vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra kriminella handlingar mot flygpassagerare, besättningar och flygplan och om vilka erfarenheter man har av dessa åtgärder — allt i syfte att möjliggöra för medlemsländerna att ytterligare samordna och förbättra säkerhetskontrollen.

Herr talman! Jag är glad över att kommunikationsministern har utvecklat det positiva svaret på min fråga. Jag tror att det är viktigt att redan nu diskutera de åtgärder som kan vidtas av internationella organisationer för att motverka de här sabotagen. Redan i nästa vecka kommer ju Internationella pilotförbundet att hålla årsmöte i London, och då kommer denna fråga att bli en av de viktigaste på dagordningen. I maj kommer vidare ICAO:s säkerhetskonferens att hållas. Därför är det mycket viktigt att alla länder, och framför allt deras regeringar, intar samma hållning som den Knut Hammarskjöld och Svensk pilotförening har gett uttryck åt: att flygningarna till Israel inte får inställas eller skäras ned. Det vore att stimulera till nya sabotagedåd. Tyvärr är inte alla överens om denna hållning. Att döma av en tidningsnotis häromdagen har det brittiska pilotförbundet beslutat vädja om ett stopp för alla flygningar till Israel. Jag vet inte om denna uppgift är riktig. Men en sak är helt klar, nämligen att inget kan mera uppmuntra till fortsatta sabotage än att sabotörerna märker att de ger politisk utdelning. Jag visade att Svensk pilotförening också tagit upp frågan om internationella sanktioner av något slag mot de länder som tjänstgör som värdar för de organisationer som stimulerar handlingar av denna typ. även om flera arabstater och palestinska organisationer har avsvurit sig ansvaret för de här händelserna bör arabstaterna känna ett ökat internationellt tryck. Om de inte i otvetydiga ordalag i uttalanden, riktade till den egna befolkningen, fördömer sabotage av detta slag och om arabstaterna inte medverkar till att spåra upp och straffa förövarna bör de internationella flygorganisationerna känna sig oförhindrade att vidtaga åtgärder. Det är en av de frågor som bör tas upp under vårens internationella konferenser om flygsäkerheten i världen. De kan mycket väl i förväg diskuteras i de nationella parlamenten.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat vilka åtgärder i personalavseende jag ämnar låta vidta för att trafikledningen vid våra flygplatser skall kunna fungera helt tillfredsställande. Herr Antby har frågat om jag ämnar vidta åtgärder som i fortsättningen förhindrar störningar i flygtrafiken av de slag som inträffade vid Torslanda flygplats på kvällen den 20 februari 1970. Då båda frågorna avser trafikledningens resurser har jag funnit det lämpligt att besvara dem i ett sammanhang. Svårigheter under tidigare år att rekrytera personal till luftfartsverkets trafikledningsorgan i kombination med att flygtrafiken ökat snabbare än vad som förutsetts har lett till att viss brist på trafikledare för närvarande råder inom verket. Denna brist har tagit sig uttryck i vissa begränsningar av den service som kan erbjudas flygtrafiken. Vid avvägningen av servicenivån har därvid i första hand trafikledningens flygsäkerhetsmässiga funktioner tillgodosetts. Under senare år har luftfartsverket vidtagit olika åtgärder för att eliminera bristen på trafikledare, bl.a. genom att bredda rekryteringsunderlaget. Ett viktigt steg för att öka trafikledningens resurser i såväl kvantitativt som kvalitativt hänseende är det förslag, som lämnats i årets statsverksproposition om inrättande av en ny skola för gemensam utbildning av civil och militär trafikledningspersonal. I avvaktan på förslagets genomförande överväger luftfartsverket vilka åtgärder som kan vidtas för att redan nu öka utbildningskapaciteten. Bl. a. kommer extra trafikledarkurser att anordnas. Herr Antby syftar med sin fråga på det tillfälle då ett plan från Köpenhamn inte kunde landa på Torslanda flygplats på grund av att radarledning vid landning inte kunde lämnas vid den aktuella sena tidpunkten på kvällen. På några av luftfartsverkets flygplatser, däribland Torslanda, har vissa inflygningsbanor som inte är utrustade med instrumentlandningssystemet ILS försetts med precisionsradar, PAR, för att möjliggöra en ökad regularitet i flygtrafiken. Som jag nyss anfört har trafikledningens personal mot bakgrund av rådande bristsituation disponerats för i första hand de funktioner som är nödvändiga för att tillgodose flygsäkerheten i luftlederna och inom flygplatsernas terminalområden. För Torsiandas vidkommande innebär detta, att PAR-service inte kan erbjudas under hela dygnet men dock under minst 15 timmar, närmare bestämt från kl. 07.45 till kl. 23.00. I speciella fall kan denna tid, efter beställning, utsträckas i begränsad omfattning.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret, vari bristen på trafikledare erkänns och vissa utbildningsåtgärder aviseras. Så långt är jag givetvis nöjd med svaret, men jag vill — om det är möjligt — pressa kommunikationsministern till ytterligare preciseringar. Den utlösande orsaken också till min fråga var givetvis, att ett SAS-plan från Köpenhamn inte kunde landa på Torslanda i Göteborg kvällen den 20 februari på grund av att radarpersonalen hade gått hem. Varför den hade gått hem går jag inte in på här. I samband därmed framkom en del uppgifter om tillgången på trafikledarpersonal, som jag uppfattar såsom mycket oroande. Möjligheten att t.ex. erhålla tillfredsställande radarservice på olika flygplatser är helt beroende av personaltillgången, och för närvarande råder stor brist på trafikledare över huvud taget. Torslanda t.ex. behöver ytterligare sju man, och den nuvarande underbemanningen utgjorde väl grundorsaken till intermezzot med Köpenhamnsplanet, som inte kunde betjänas med precisionsradar och därför måste återvända till Kastrup. Bristen på trafikledare, herr kommunikationsminister, är större än att man bara kan tala om en >»viss> brist på trafikledare. Vi har en långsiktig planering för att avhjälpa bristen på trafikledare, har generaldirektören vid luftfartsverket sagt i en tidningsintervju. Det är väl på detta som en del av svaret syftar. Denna brist skulle enligt generaldirektören vara avhjälpt åtminstone till 1975, då man skulle ha en stor trafikledarskola i verksamhet. Men han erkände, att vi kommer att ha stora problem under de närmaste åren, och därom kan ingen tvekan råda. Vi måste alltså överleva till 1975. Kommunikationsministern säger i svaret, att det bl.a. kommer att anordnas extra trafikledarkurser. Efter vad jag kan förstå, behövs ett femtiotal nya trafikledare per år för att klara det behov som faktiskt föreligger, om man inte skall behöva göra några inskränkningar i trafiken. Det sker också en stor avgång genom pensionering. Jag vill fråga: Hur mycket utbildning är det meningen att anordna? Har man undersökt möjligheterna att få trafikledare utbildade utomlands? Jag har sett uppgifter om att det finns möjligheter till utbildning i utlandet. Jag vore tacksam om kommunikationsministern ville ge ytterligare precisering på den här punkten.

Herr talman! Säkerheten främst — om den parollen råder det ju ingen diskussion när det gäller flygtrafiken. Därutöver kan väl det kravet ställas att när man har satt sig i flygplanet skall man normalt kunna räkna med att landa på avsedd plats. I det senare avseendet brast det vid Torslanda för ett par veckor sedan. Man frågar sig om detta är en engångsföreteelse eller om det är någonting som inträffar nu och då, fastän det inte kommer till allmänhetens kännedom. Det var ju speciella förhållanden — det fanns en världsomseglare med på planet den gången — och det kan vara detta som gjorde att vad som hände blev särskilt uppmärksammat. Nåja, nu är det inte min avsikt att efterlysa en syndabock, utan vad jag är ute efter är åtgärder som förhindrar ett upprepande av vad som hände när ett drygt femtiotal flygpassagerare fick återvända till Köpenhamn och övernatta där. Bristande personella resurser eller andra svagheter i organisationen måste avhjälpas. Jag tackar statsrådet för svaret på min fråga och hoppas att det får tolkas så att detta kommer att ske. Jag räknar med att sista meningen i svaret får uppfattas som ett positivt besked med anledning av min fråga.

Herr talman! Jag har konstaterat i mitt svar att trafikledningens resurser är begränsade och att det därför varit nödvändigt att begränsa den service som kan lämnas exempelvis vid landning på flygplats. Alla sådana här förhållanden finns redovisade i luftfartsverkets publikation Informationer för luftfarten. Där framgår under vilka tider och under vilka väderleksförhållanden som PAR kan påräknas vid exempelvis Torslanda. Flygbolagen måste alltså vid planeringen av flygningarna beakta det faktum att PAR-anläggningen inte alltid är i funktion och att därför de högre landningsminima som följer därav kan påverka regulariteten vid en dålig väderlekssituation. Jag vill dock poängtera att dessa begränsningar i servicen gentemot flygbolagen inte inverkar på flygsäkerheten. Vad sedan gäller den aktuella händelsen vid Torslanda vill jag fästa uppmärksamheten på och något utveckla vad jag avslutningsvis framhöll i mitt svar. PAR-servicen vid denna flygplats är normalt begränsad till 15 timmar per dygn — om man nu kan tala om en begränsning av tidrymden vid sådana timtal — men i speciella fall kan tiden något utsträckas. Det aktuella flygplanet på sträckan Köpenhamn — Göteborg har ordinarie ankomsttid till Torslanda lagd till fem minuter före kl. 23, d.v.s. fem minuter innan flygplatsens precisionslandningsradar stängs. Det är inte svårt att föreställa sig att förseningar kan inträffa och att följaktligen ankomsten kan förskjutas till någon tid efter kl. 23. Meddelanden om sådan försening lämnas emellertid alltid av flygbolagen, och radarledningen har under sådana förhållanden också kunnat ges. Men något sådant meddelande lämnades inte vid detta tillfälle. Herr Nordstrandh ställde en följdfråga rörande de resurser man kan tänka sig att ställa till förfogande för att, till dess man får större kontinuitet genom en ny skola, kunna räkna med ett större antal utbildade trafikledare. Denna fråga kan jag inte i detalj gå in på här i dag. Jag kan emellertid bekräfta att en rad åtgärder, som jag sade i mitt svar, är avsedda att vidtagas för att förbättra läget. Utöver de 22 elever som man tidigare har sagt skall utbildas har till mig inkommit underrättelse om att ytterligare 16 skall komma i fråga för denna utbildning, och att man dessutom — som herr Nordstrandh antydde — skall gå utanför rikets gränser för att skaffa hjälp med utbildningen fram till den tidpunkt när vår skola blir färdig.
Herr talman! Jag skall inte gå in på det aktuella fallet. Det är tydligen ganska klara begränsningar man har beträffande arbetstiden. Jag vill endast tillägga att jag finner det otillfredsställande att det finns inskränkningar vid en så stor flygplats som Göteborg ändå har. Jag har den uppfattningen att om personaltillgången det tillåter är det påkallat att ha service dygnet runt. Risker kan alltid uppstå genom missförstånd eller av andra orsaker som man inte kan överblicka, när det är fråga om flygning med uppehåll på en flygplats som är så stor och så strategiskt belägen. Jag hade emellertid i min fråga tagit upp ett annat och större problem, och jag är tacksam för dessa preciseringar och för att få bekräftat vad jag har sett på annat håll. Jag vill därför till slut fråga om det är riktigt att ca 50 nya trafikledare per år är till fyllest med hänsyn till pensionsavgång och dylikt för att klara situationen hjälpligt till dess vi får de första eleverna utexaminerade från den nya skolan. Om jag räknar samman de uppgifter jag nu fick av kommunikationsministern, synes det mig som om den yttersta gränsen på 50 inte skulle kunna uppnås. Det vore ändå intressant för mig, eftersom jag i någon mån har sysslat med detta, att få höra om siffran 50 är riktig, eller om det bara är en uppgift som cirkulerar i tidningarna utan något verkligt underlag.

Herr talman! De upplysningar som kommunikationsministern lämnade beträffande det aktuella fallet visar att man på Torslanda flygplats tydligen nödgas arbeta med alltför snäva marginaler. Jag vill understryka vad herr Nordstrandh sade, nämligen att det dock inte är någon liten flygplats. Nog vore det önskvärt att få till stånd bättre förhållanden än vad som för närvarande tycks råda där.
Herr talman! Jag vill ytterligare en gång konstatera att fram till 1975 kommer vi att ha en bristsituation som vi på allt sätt skall försöka förebygga genom de åtgärder som jag här tidigare har nämnt. När vi 1975 får den nya skolan räknar vi med att kunna utbilda 50 elever per år. De prognoser som i dag finns om behovet efter 1975 pekar på just den siffran.

Herr talman! Herr Werner har frågat mig om jag avser att komplettera den parlamentariska kyrka—stat-kommittén med anledning av att kommittén fått i uppdrag att överväga 1968 års kyrkomötes framställning om utredning och förslag till lagstiftning om en demokratiskt uppbyggd kyrklig centralstyrelse som också skulle kunna fungera som organ vid de kommande förhandlingarna mellan kyrkan och staten. Han har också frågat, om jag avser att lägga fram lagförslag om en kyrklig centralstyrelse före nästa kyrkomöte. Med anledning härav får jag anföra följande. Det finns enligt min mening inte skäl att komplettera utredningen med anledning av det uppdrag herr Werner åsyftar. Expertis kommer dock att tillkallas om det visar sig nödvändigt, så som sker i samband med flera olika frågor. Någon möjlighet att lägga fram förslag i ämnet till nästa kyrkomöte, som kommer att sammanträda i augusti 1970, föreligger inte. 1968 års beredning om stat och kyrka fick kyrkomötets skrivelse överlämnad till sig för mindre än ett halvår sedan. I skrivelsen ingick fyra olika rekommendationer, vilka givetvis kommer att beaktas av beredningen. Vad speciellt angår frågan om en kyrklig centralstyrelse är denna i hög grad komplicerad. För dess lösning torde sålunda krävas bl.a. en ingående undersökning av kyrkans organisation på det regionala planet liksom detaljbedömning av vilka ärenden som eventuellt skulle kunna flyttas från de myndigheter som nu handlägger dem.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Myrdal för svaret och även för att det kom så snabbt, trots att ju statsrådet är hemma här i landet bara en kort tid. I min fråga om komplettering av den parlamentariska kommittén för kyrka och stat ligger naturligtvis inte någon kritik av kommitténs ledamöter. Jag är väl medveten om att kommittén fick utredningsuppdraget som ett arv från förre utbildningsministern Palme — kanske ett något förhastat arv. Den gången var det ganska uppseendeväckande att en särskild grupp inte fick ta sig an frågan om den kyrkliga centralstyrelsen. I första hand är detta dock en intern kyrklig fråga av stor betydelse för kyrkan själv. Vad det gäller är ju en modernisering av kyrkans förvaltning i den nya tid och i det nya läge vari kyrkan befinner sig. Frågan om kyrklig centralstyrelse är självfallet helt neutral i förhållande till frågan om kyrkans framtida förhållande till staten, eftersom arbetet med en sådan central kyrkostyrelse är en förberedelse lika väl till ett modifierat A-läge som ett B eller C-läge; alltså ett läge där man häver sambandet med staten. Oavsett om kyrkan organisatoriskt skils från staten eller ej är frågan om central kyrkostyrelse lika angelägen. Detta har också hävdats av en nästan enhällig remissopinion. Jag skulle vilja säga att behovet av en kyrklig centralstyrelse är angeläget redan i dag. Jag uppskattar givetvis statsrådets påpekande om att expertis kommer att anlitas vid behov. Jag utgår från att sådan experthjälp kan utnyttjas på skilda sätt och att statsrådets svar jämväl innesluter möjligheten att från kyrkligt håll utse en särskild expertgrupp som kan arbeta fram lösningsförslag åt den parlamentariska kommittén. Det är alltså min förhoppning att statsrådet också kan tänka sig en sådan utväg. Vad beträffar min andra fråga förstår jag att det kan vara svårt att få hela förslaget färdigt till kyrkomötet i augusti i år. Men jag tror att det vore värdefullt om något material kunde vara tillgängligt då, ty man kan inte tänka sig att kyrkomötet i år inte engagerar sig i dessa frågor. Det var också beklagligt att kyrkomötets skrivelse blev liggande i departementet ett helt år innan den behandlades. Man kan givetvis tycka att frågan om kyrkostyrelse är stor och komplicerad, som statsrådet säger, men å andra sidan är frågan också väl förberedd med detaljplanerat förslag om det kyrkliga reformprogram som 1968 års kyrkomöte antog. Likaså är frågan behandlad i de ordinarie utredningarna. Att det skulle tarvas någon mera ingående undersökning av kyrkans organisation på det regionala planet låter mera underligt. Läget där torde vara väl känt. Däremot håller jag med om att det tarvas en mera omfattande bedömning av vilka ärenden som skall flyttas från diverse myndigheter till den planerade kyrkostyrelsen. I sitt svar säger statsrådet tyvärr ingenting om att frågan om kyrkostyrelse måste lösas skyndsamt. Men nog avser väl ändå statsrådet att ge den frågan prioritet i kommitténs arbete? Eftersom en kyrklig centralstyrelse också skall fungera som förhandlingsorgan, där den stora frågan om sambandet med staten skall lösas, måste ett sådant organ också vara klart innan förhandlingarna börjar. Det är ju en förutsättning för att någon uppgörelse med staten över huvud taget skall kunna komma till stånd.
Herr talman! Jag behöver tydligen komplettera mitt svar på en del punkter som herr Werner nu tog upp. Då vill jag först göra några klarlägganden rörande utredningsuppdraget. Jag tror nämligen att herr Werner har missuppfattat remissen från regeringen till den parlamentariska kommittén i så måtto att herr Werner tror att kommittén skulle ha fått ett helt nytt uppdrag att jämte åliggandena i direktiven — att ta ställning till kyrkans framtida förhållande till staten — »nu jämväl fått en för svenska kyrkan angelägen intern organisationsfråga att behandla». Citatet är hämtat ur interpellationen. Först och främst vill jag göra den kommentaren i marginalen att frågan om en central kyrkostyrelse ju inte kan vara helt intern, eftersom den bl.a. skulle beröra en viss omfördelning av ärenden som nu faller på olika statliga myndigheter. Vidare avsåg inte den remiss med vilken dåvarande departementschefen Olof Palme översände kyrkomötets skrivelse något som helst uppdrag att snabbutreda någon viss del av kyrkomötets förslag. Kyrkomötets skrivelse omfattade fyra rekommendationer. Den första var att det skulle beaktas vad som skrivits i kyrkomötets betänkande om den framtida gestaltningen av förhållandet mellan stat och kyrka. Den andra innebar att åsyftade reformer skulle genomföras inom ramen för ett fortsatt samband mellan staten och kyrkan. Den tredje rekommendationen var de i motionen 17 till kyrkomötet framförda önskemålen om en kyrklig centralstyrelse. I den fjärde rekommendationen slutligen gav kyrkomötet till känna vad utskottet i betänkandet anfört i fråga om folkomröstning rörande förhållandet mellan stat och kyrka. Kyrkomötets skrivelse sändes i sin helhet på remiss till den parlamentariska utredningen. Om det hade kommit fyra olika resolutioner kanske de kunde ha spaltats upp, men nu förordnade Kungl. Maj:t att skrivelsen skulle tagas under övervägande i samband med att beredningens utredningsuppdrag fullgjordes. Kungl. Maj:t biföll sålunda inte kyrkomötets anhållan att önskemålen i den tredje rekommendationen skulle tillgodoses och förslag till lagstiftning föreläggas nästa kyrkomöte. Ärendet har också en praktisk sida, eftersom det redan i september 1969 var känt att nästa kyrkomöte av särskild anledning skulle komma att inkallas vid en tidigare tidpunkt än man förutsett. Att då göra en snabbutredning av ärendet, remissbehandla denna och sedan inom regeringen utarbeta ett förslag i tid för att kunna behandlas av kyrkomötet var givetvis helt ogörligt. Detta är alltså den praktiska sidan av saken, men det finns också en mer principiell, nämligen att regeringen i september 1969 inte var, liksom inte heller nu är, redo att ta ställning till spörsmålet om en centralstyrelse för svenska kyrkan. Därför anser jag mig något böra gå in på själva sakfrågan då det gäller den kyrkliga centralstyrelsen. Det är verkligen en mycket komplicerad fråga. 1958 års kyrka—stat-utredning ägnade åtskillig uppmärksam het åt den men utan att komma till något slutgiltigt ställningstagande. Man konstaterade — och huvuddelen av debatten gällde detta — att i ett A-läge, som utredningen kallade en bestämd situation, alltså i huvudsak bibehållet samband mellan stat och kyrka, kan en sådan styrelse i princip vara antingen av statlig eller kyrklig karaktär. Redan detta visar hur svårt det är att fatta ett avgörande i förväg och hur nödvändigt det är att se frågan om en kyrklig centralstyrelse just i samband med den principiella lösning som man till slut vill förorda i huvudfrågan om statens och kyrkans förhållande till varandra. Av den anledningen synes det omöjligt att bryta ut spörsmål om en kyrklig centralstyrelse från den större utredningen om hur förhållandet mellan stat och kyrka skall gestalta sig i framtiden. Det skulle kunna riskera ett föregripande av ställningstagandena.

Slutbetänkandet från 1958 års utredning tog inte ställning till spörsmålet om en kyrklig centralstyrelse som förhandlingsorgan. I ett av dess tidigare delbetänkanden — betänkandet om kyrklig organisation och förvaltning, alltså SOU 1967: 45 — diskuterades emellertid frågan. Man nådde så pass långt som till slutsatsen att överläggningar är önskvärda mellan »företrädare för staten och med personer och organ, som kan anses vara representativa för kyrkan som trossamfund>. Detta sattes emellertid inte i direkt samband med en påtänkt kyrklig centralstyrelse, utan det framhölls att utredningen »finner sig kunna utgå från att man inom kyrkan kommer att vidtaga åtgärder för att tillskapa ett representativt organ för sådana överläggningar». Det är alltså här som åsikterna i hög grad går isär. De remissyttranden som inkommit beträffande 1958 års utredning, vilka sammanställts i SOU 1970: 2, berör faktiskt den här frågan litet mer än de tidigare utredningarna just därför att kyrkomötets rekommendationer hade kommit under mellantiden. Men de flesta av dessa yttranden hänför sig till spörsmålet om en central kyrkostyrelse i A-läget. I några få remissyttranden berörs dubbelfunktionen som förhandlingsorgan, men meningarna är mycket delade. Från kyrkligt håll är de kanske mest positiva. Särskilt tveksamt var kammarkollegiet i sitt remissvar. I varje fall finner man varken i utredningarna, i kyrkomötets debatt — som var mycket rik på värdefulla synpunkter — i rekommendationen från kyrkomötets särskilda utskott eller i remissyttrandena någon plan eller någonting liknande en utredning som gör att ett beslut skulle kunna fotas därpå. I klarhetens intresse skulle jag till slut gärna vilja säga, att regeringen nog inte ser så enkelt på detta problem om förhållandet mellan samhället och kyrkan att detta skulle kunna göras till föremål för någon sorts avtalsrörelse, där olika parter står emot varandra. Intressena är verkligen betydligt mer sammanvävda, och i stor utsträckning är de gemensamma. Hela frågan om den framtida gestaltningen av kyrkans och statens samarbete och förhållande till varandra, som ju av folkets flertal anses utomordentligt betydelsefull, fordrar hänsynstaganden åt många olika håll och en mycket stark ansvarskänsla. Jag tror närmast att förändringar kommer att företas successivt under en relativt lång över gångsperiod. I varje fall hoppas jag att en ändrad organisation kommer att förberedas genom en process av sant demokratisk karaktär med en djupgående debatt, vilken i viss utsträckning redan har börjat, och med så mycket hänsynstagande åt oliktänkande att slutresultatet kan vinna gillande hos de allra flesta, så att vi inte skall behöva ha någon upprivande strid i denna viktiga fråga.

Herr talman! För att ta upp någon punkt bland allt det myckna som statsrådet hade att säga i sitt senaste anförande återgår jag till frågan om en kyrklig centralstyrelse, som — sade jag — i huvudsak är en intern kyrklig angelägenhet. Jag förstår väl att staten kommer in i sammanhanget liksom i debatten — det är alldeles självfallet — men det är i alla fall en fråga som väsentligen skiljer sig från den som den parlamentariska utredningen kom till för att lösa: det organisatoriska förhållandet mellan kyrkan och staten. Denna har dock en annan substans än den fråga som gäller en kyrklig centralstyrelse, vilken ju sedan, i vilket läge kyrkan än kommer att befinna sig, skall fungera som en riksstyrelse för denna kyrka. Någon snabbutredning har det inte varit tal om, säger statsrådet, och det kan väl vara riktigt.

Måhända kan det inte vara samma organ som sedan fungerar som kyrklig riksstyrelse eller centralstyrelse, men i så fall får man väl se till att konstituera någon sorts förhandlingsorgan. Som det är i dag — det vet statsrådet mycket väl — finns det ingen på riktigt demokratisk väg tillkommen instans som kan tala å kyrkans vägnar. Kyrkan kan enligt lag och förordning inte heller själv utse ett sådant organ.

Herr talman! Vi vinner väl inte mycket på att jag upprepar något av den ganska utförliga skildring av själva sakläget i fråga om utredningsarbetet som jag gav i mina båda tidigare svar. Jag skulle emellertid vilja stryka under att tre vitt skilda frågor är sammankopplade under en och samma beteckning i herr Werners interpellation. Den ena är frågan om det i framtiden skall finnas en kyrklig centralstyrelse. Den kan vi inte avgöra förrän vi vet hur kyrkans förhållande till staten skall gestaltas. Den andra, som ganska utförligt har behandlats i slutbetänkandet till 1958 års utredning, är frågan om något sorts övergångsorgan för att hjälpa till vid konstituerandet av en eventuellt fri kyrka. Den tredje är frågan huruvida kyrkans representanter skall bringas tillsammans i ett förhandlingsorgan. 1968 års beredning har i uppdrag att beakta samtliga dessa frågor, men det kan inte tänkas att den gör det efter en och samma mall eller att man sammanfogar dem i en och samma modell — det vore att försöka tillgodose intressen och önskemål som i viss mån är motstridiga. Jag svarade inte direkt på frågan om prioritering, men jag kan göra det nu. Regeringen kan inte på grund av de skäl som jag här har redo gjort för — och jag har genom en »inre dialog» mellan kyrkoministern och ordföranden i 1968 års beredning förvissat mig om att man inte heller inom beredningen ser detta annorlunda — ge denna fråga någon prioritet; det är inte önskvärt. Men det betyder naturligtvis inte att man måste vänta med rekommendationer till dess samtliga problem på en gång presenteras; det kan mycket väl hända att man kan lägga fram delförslag något tidigare. Jag kan alltså inte hjälpa att herr Werner inte får sina önskemål så lätt och snabbt tillgodosedda som han gärna vill. Det gick inte heller så med motionen förra året. Vad första lagutskottet skrev i sitt utlåtande nr 42 beaktas naturligtvis av beredningen. Det är dock faktiskt så att herr Werners önskemål inte delas av alla ens på kyrkligt håll.

Herr talman!

Jag hoppas verkligen att jag har missuppfattat statsrådet och menar för min del att detta är helt oberoende av vilken situation som därvidlag kommer att uppstå och vars karaktär efter hand kommer att klarna under många år framåt. Det verkade nu som om statsrådet ville skjuta frågan ytterligare något framför sig, dock inte såsom man rullar en snöboll utan mera som om det vore fråga om en het potatis som man inte ordentligt vill gripa tag i. Statsrådet tog vidare upp en intressant synpunkt, nämligen att regleringen av förhållandet mellan kyrka och stat inte kan genomföras på en gång såsom genom ett trollslag. Inte heller jag tror att detta skulle vara så bra, och det är väl knappast möjligt med en sådan hastig reglering. Den måste i stället ske under en längre tid genom successiva förändringar, vilket skulle göra processen åtskilligt jämnare och samtidigt tillgodose de praktiska önskemålen. Det är en riktig och vettig synpunkt. Detta eliminerar dock inte kravet på att frågan om den centrala kyrkostyrelsens funktion av ett förhandlingsorgan bör prioriteras. Också det behövs under hela omställningstiden. Man kan då undra varför denna fråga skall undersökas av en statlig utredning och inte en utredning inom kyrkan. Låt kyrkan själv få utforma detta organ — det kan den göra redan i morgon dag. Så enkelt är det emellertid inte, det vet fru Myrdal lika väl som jag, i den nuvarande situationen med kyrka och stat i samverkan. Jag har ju också, fru Myrdal, ägnat mig en del åt frågor som dessa under mitt liv och jag vill ge till känna följande uppfattning. Även om det inte i direktiven direkt anges att vissa frågor skall behandlas före andra eller att allt skall behandlas på en gång, måste väl en klok utredning ställa sig frågan om inte vissa spörsmål måste tas upp före andra. Jag menar att frågan om kyrkostyrelsens funktion av förhandlingsorgan ligger närmare i tiden än andra och därför måste prioriteras i utredningsarbetet.

Herr talman! Låt mig helt kort till herr Nordstrandh säga att jag trodde mig ha klargjort att frågan om en central kyrkostyrelse inte är liktydig med frågan om ett förhandlingsorgan. Man har därvid faktiskt tre olika former att diskutera. Vi ser vidare kanske frågan om överläggningar på olika sätt. Det kommer ju att bli nödvändigt att bedriva överläggningar på många olika nivåer, lokalt, regionalt och centralt, och på dessa nivåer kommer diskussioner att föras mellan olika statliga och kommunala organ och myndigheter och olika kyrkliga organ. Man kommer att behöva bedriva överläggningar om särskilda frågekomplex och med speciella intressenter. Dessa överläggningar kan i sin tur också bedrivas med olika organ på det kyrkliga området. Att däremot slå ihop alltsammans till en stor huvudförhandling överensstämmer inte med den bild som vi har inom regeringen av dessa frågor, och jag tror inte att det skulle tjäna något syfte. Stat och kyrka är inte motsatta parter, utan det gäller att söka uppnå en lösning i samförstånd. Till slut vill jag påpeka att det inte gjorts något försök att skjuta upp denna fråga. Tvärtom har beredningen uttalat att den skall arbeta med all tänkbar skyndsamhet. Vi skrev i föregående års remissyttrande till vederbörande lagutskott att vi inom beredningen hoppades vara färdiga under 1971, och det är ett hopp som vi fortfarande när.

Herr talman! Alla inser ju att frågan om hur en kyrkostyrelse skall fungera i framtiden och frågan om inrättandet av ett förhandlingsorgan är två skilda saker. Men det är väl ingenting som hindrar att man bryter ut frågan om ett förhandlingsorgan och snarast försöker få till stånd ett sådant organ. Statsrådet nämnde att meningarna var mycket delade om hur den skisserade kyrkliga centralstyrelsen skulle se ut. Men det rådde nästan hundraprocentig enighet om det förslag till en sådan styrelse som antogs vid kyrkomötet, och kyrkomötet är ju också en demokratisk församling. Studerar man vidare remissvaren finner man att de är mycket positiva till tanken på en centralstyrelse. Låt oss emellertid lämna detta. Det är dock svårt att begripa att inrättandet av ett förhandlingsorgan inte skulle kunna prioriteras när det gäller att lösa frågan om kyrkans förhållande till staten.

Herr talman! Herr Wachtmeister har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidtaga för att kompensera ungdomsorganisationerna för de ökade kostnader, som de nya taxorna för postbefordran av tidningar medfört. ger organisationerna mycket stor frihet i fråga om användningen av beviljade bidrag. Bland annat kan en del av de erhållna medlen användas för ungdomsorganisationernas publiceringsverksamhet.

Beredning av dessa frågor sker i kommunikationsdepartementet. Enligt min mening bör erfarenheterna av genomförda och föreslagna åtgärder till stöd för ungdomsverksamheten samt resultatet av pågående utredningsoch beredningsarbete i tidningsfrågorna avvaktas, innan ytterligare åtgärder aktualiseras.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet fru Odhnoff för svaret. Snäll som jag är har jag försökt tolka svaret positivt, så till vida att statsrå det åtminstone inte slår igen dörren för en bättre tingens ordning. Men vad draget genom den öppna dörren under tiden kan ställa till med för ohägn bland ungdomsorganisationerna förefaller att vara ganska likgiltigt för statsrådet — inte på grund av bristande god vilja, ty jag vet att statsrådet i grund och botten är mycket intresserad av dessa frågor, utan på grund av att statsrådet uppenbarligen inte är rätt informerad om hur de bestämmelser vi nu har verkar. Statsrådet och jag får kanske tillfälle att diskutera den saken en annan gång, när ett par motioner som jag väckt i denna fråga kommer att behandlas. Åtminstone hoppas jag att statsrådet då för en gångs skull vill göra oss den äran att närvara här i kammaren. I dag gäller det frågan hur gällande bestämmelser verkar i praktiken. Tyvärr är deras verkan inte så positiv som statsrådet menar. Den bidragshöjning som statsrådet talar om verkar nämligen mycket olika och är oförmånlig framför allt för de organisationer som arbetar med ungdom under 12 år, t.ex. scoutrörelsen eller Unga örnar. De organisationerna får praktiskt ingenting med av bidragsökningen. För scoutrörelsen rör det sig om ett par tusenlappar, och jag skulle tro att Unga örnar inte får mycket mera. Samtidigt tar staten genom portohöjningarna tillbaka mycket mer. För den organisation som jag företräder, Svenska scoutförbundet, blir slutresultatet en minskning med 15 000 kronor, och det var väl ändå inte meningen. Det säger sig självt att den ökade friheten att använda de medel som ställes till vårt förfogande under sådana omständigheter inte är mycket värd. Vi skall också ha klart för oss att det här gäller medlemsblad, alltså tidskrifter och publikationer, vilka delvis bekostas av en medlemsavgift, som i förväg fastställes att gälla för en lång period. Då slår en portohöjning som den na igenom helt och hållet för den organisation som framställer en sådan publikation. Och så är det en sak till, som inte lyder under statsrådets fögderi men som för fullständighetens skull ändå måste nämnas här, nämligen att dessa ideella organisationer, trots att de förklarats vara icke skattskyldiga, genom omsättningsskatten, genom mervärdeskatten fått vidkännas en mycket kraftig ökning av sina omkostnader. För Scoutförbundets räkning torde ökningen uppgå till 20 000 kr. om året. Statsrådet säger att vi skall vänta på erfarenheterna av genomförda och föreslagna åtgärder till stöd för ungdomsverksamheten och på resultatet av 1968 års litteraturutrednings arbete. Vad litteraturutredningen beträffar tror jag att det är en ganska klen tröst — det är en utredning som arbetar på lång sikt, som skall framlägga resultatet av sitt arbete i etapper och om vilken vi inte vet när den blir färdig. När det gäller föreslagna och genomförda åtgärder vet vi emellertid redan hur de fungerar. För vissa organisationer verkar de negativt; de försvårar arbetet för dessa organisationer. Vill vi inte vidtaga åtgärder redan nu innebär det att staten tjänar pengar på ungdomsorganisationernas bekostnad. Det kan man ju kalla vad man vill, men inte är det en särskilt ungdomsvänlig politik att i den mån dessa organisationer inte kan eller inte vill tulla egna fonder tvinga dem att inskränka sin verksamhet. Det behövs en helt annan syn på dessa frågor, och jag hoppas att statsrådet snarast möjligt vill låta oss gå igenom dörren till det bättre klimatet.
Herr talman! Jag tror att klimatförbättringen är mycket påtaglig när det gäller ungdomsorganisationernas arbete och den del som kan stimuleras av de statsbidrag som utgår. Såsom framgått av årets statsverksproposition föreslår vi nu för andra året i följd betydande bidragsförstärkningar för ungdomsorganisationerna. Det innebär att vi under de ifrågavarande två budgetåren kommer att ha genomfört ökningar med sammanlagt 2,4 miljoner kronor för ungdomsorganisationernas centrala verksamhet och 3 miljoner kronor för ungdomsledarutbildning. Båda anslagen uppgick för ett par år sedan till sammanlagt 7 miljoner kronor, och ökningen med drygt 5 miljoner kronor måste alltså betecknas som mycket kraftig. Uppräkningen av anslagen visar att vi inom regeringen har givit ungdomsstödet hög prioritet. Jag tror också att ungdomsorganisationerna har uppskattat att deras arbetsmöjligheter förbättrats genom dessa anslag.

När herr Wachtmeister tar upp stödet till medlemmar under 12 år i organisationerna, så kommer han in på en annan fråga. Vi har i statsverkspropositionen skrivit att vi avser att ta upp denna fråga i annan ordning. Men det är som sagt ett helt annat spörsmål än den frågeställning som rests i interpellationen.
Herr talman! Jag bestrider inte ett ögonblick att det är en mycket värdefull ändring att vi får disponera pengarna betydligt friare genom att de inte är bundna till vissa bestämda verksamhetsgrenar. Samtidigt som ökningen av anslaget till den centrala administrationen kom till stånd drog man emellertid in andra anslag, t.ex. ett anslag till lägerstipendier, som tidigare var en ganska väsentlig utgiftspost. Detta drogs in med motiveringen: »Nu har ni fått så mycket pengar på det centrala planet att ni skall kunna klara av den saken ändå.» Allt vad vi har fått är alltså inte nettoökningar. Jag måste fortfarande konstatera att det ökade bidraget — som det kallas — tillsammans med att staten på annat håll tar igen pengarna har medfört att vi ligger på minus, och det är väl i alla fall inte meningen. Avsikten med det ökade bidraget måste ju vara att vi skall få bättre möjligheter att arbeta. Som det nu är flyttar man över pengarna från en ficka till en annan, och det är den lilla saken som jag hoppas att statsrådet så småningom måtte kunna ordna upp. Statsrådet nämnde ju att frågor i detta sammanhang skulle tas upp vid annat tillfälle, och vi får hoppas att det kommer att innebära att vi får full kompensation för de kostnadsökningar staten på andra områden har åsamkat oss. I så fall har vi anledning att vara mycket tacksamma.

Herr talman! I ett samhälle som vårt med snabb utvecklingstakt på snart sagt alla områden bör det inte anses märkligt att även väletablerade institutioner utsättes för granskning och prövning. Konstitutionsutskottet föreslår i sitt förevarande utlåtande att riksdagen skall avslå tre motioner, som alla berör vår nämndemannainstitution. Motionerna, som kommer från socialdemokratiskt, folkpartistiskt och moderat håll, har alla det gemensamt att motionärerna uttalar missnöje med sättet att utse nämndemän. Den motion som herrar Wer ner och Björck i Nässjö och jag själv har väckt syftar i det fallet längst, i det att vi begär förnyad utredning om sättet att utse nämndemän, varvid vi särskilt vill att man skall beakta om utseende av nämndemän är möjligt utan inblandning av de politiska partierna. Som alla vet väljes våra nämndemän av kommunfullmäktige på förslag av de politiska partierna. Många medborgare reagerar mot denna urvalsmetod och ogillar det inflytande som politikerna därigenom får över rättsskipningen. Låt mig här genast förklara att den reaktionen inte stöder sig på något känt fall av politiskt ställningstagande vid någon av våra domstolar utan enbart är av principiell natur. Processkommissionen 1926 uttalade att den nya <domstolsorganisationen skulle ge lekmännen ökat inflytande. Detta innebar att rättsskipningen i högre grad skulle komma att vara beroende av om man lyckades att som nämndemän tillsätta redbara, dugliga och för sitt domarkall intresserade lekmän. Nämndemännen borde även knytas till domstolen genom en inte alltför kort tids stadigvarande tjänstgöring för att ge dem vana och erfarenhet vid domarkallets utövande. Utan att dessa önskemål åsidosättes är verkligheten i dag den, att våra politiska partier använder nämndemannauppdragen, som är mycket eftertraktade, till att lugna och belöna partiarbetare eller gynnare av olika kulörer. Även om det sålunda här rör sig om s.k. samhällstillvända människor är det inget tvivel om att det första och avgörande villkoret för att komma i fråga som nämndeman är att ha visat intresse för eller att ha ägnat uppmärksamhet åt någon av våra politiska sammanslutningar. Men det är att i onödan begränsa urvalet av lämpliga nämndemän att hålla sig till dem som visat partipolitiskt intresse. De viktigaste egenskaperna måste vara de jag här nämnt plus kravet att vederbörande skall vara omdömesgill, självständig och rättrådig. Eftersom det med fog kan hävdas att det övervägande antalet samhällsmedborgare fyller dessa krav men inte är aktivt engagerade i partipolitiskt arbete följer härav att större delen av befolkningen faktiskt står utanför den viktiga samhällsuppgift som utövandet av nämndemannaskapet utgör. Jag vågar därför hävda att lottningssystemet i den form som det brukas i den anglosaxiska världen är värt att överväga vid utseende av nämndemän. En av de invändningar som kan göras mot ett sådant lottningssystem är, att nämndemän som utses på sådant sätt inte kan väljas för så lång tid att de får de erfarenheter och insikter i vårt rättsväsendes funktion som är nödvändiga för att uppdraget skall kunna skötas tillfredsställande. Jag undrar om detta kan vara riktigt. I dag sitter våra nämndemän i sexårsperioder och blir oftast omvalda tills de faller för 70-årsstrecket. Om de inte har någon juridisk utbildning känner de sig efter några år ändå som verkliga juridikexperter och kan, om självkritiken skulle klicka, bli en fara på grund av sin fåkunnighet. En ofta observerad nackdel med nuvarande rekrytering av nämndemännen är att nämnderna i praktiken besättes av husmödrar och pensionärer. Det är inget fel på dessa kategorier, men det finns fler grupper i vårt samhälle och alla skall i görligaste mån vara representerade i nämnderna. Sammanfattningsvis hävdar jag alltså att nämndemän icke skall utses genom medverkan av de politiska partierna. Även om vi i dag tryggt kan säga att belägg saknas för att politiska ställningstaganden gjorts av nämndemännen i domstolsarbetet, kan i framtiden situationer inträffa som förvandlar farhågan härför till en skrämmande realitet. Även andra nackdelar med det nuvarande urvalssystemet kan påtalas, och jag har i mitt anförande givit några exempel härpå.

Herr talman! Jag har i motionen II: 637 tillsammans med herr Johnsson i Blentarp hemställt om sådan ändring i gällande kommunallagar att garantier skapas för att skilda samhällsgrupper blir representerade vid val av nämndemän i tingslag. Utskottet har vid sin behandling av motionen funnit anledning att avstyrka densamma. Det är mot bakgrunden av situationer som i praktiken uppstått vid val av nämndemän som vi funnit en ändring av gällande lagar vara angelägen. Jag är väl medveten om att frågan tidigare i olika sammanhang varit föremål för prövning och att man därvid noterat att bl.a. politiska åsikter inte skall vara avgörande, men jag vill, herr talman, ändå ge uttryck åt den uppfattningen att t.ex. politiska grupperingar återspeglar samhällets och medborgarnas sociala struktur. Genom rekryteringen via politiska organisationer och deras valberedningar får ärendena en prövning som från demokratisk synpunkt är ytterst värdefull och garantier kan därigenom skapas för en sammansättning med representanter som besitter erfarenhet från olika miljöer och grupper i samhället. Det har dess värre vid flera tillfällen inträffat att partikombinationer uppstått, varigenom med nuvarande förordningar möjligheten uteslutits att få en sådan sammansättning som mot bakgrund av vad jag anfört skulle vara önskvärd. Herr talman! Jag har inget yrkande utan har endast velat anföra dessa synpunkter.

Herr talman! Herr Clarkson har sagt inledningsvis att det i tre motioner framhålles att det nuvarande sättet för val av nämndemän inte är tillfredsställande. Det är riktigt att motionerna har detta gemensamt men för Övrigt uttrycker de inte helt samma uppfattning. Herr Berndtsson och jag har nämligen sagt att vi anser att nämndemän bör väljas av de politiska partierna men att det bör ske efter proportionella metoder. Herr Clarkson sade också att han var missnöjd över att utskottet så kortfattat har behandlat hans motion. Jag har förståelse för hans missnöje på den punkten, och jag vill säga till utskottets ledamöter att vi även har förståelse för att de har hänvisat till fjolårets utlåtande när det gäller herr Berndtssons och min motion och likaså herr Johanssons i Simrishamn motion. Vi har emellertid återkommit därför att vi anser att läget har förändrats. Genom kommunsammanslagningen och genom domkretsindelningen kommer nämndemännen i mycket stor utsträckning att väljas samtidigt och detta underlättar möjligheterna till proportionella val. Jag kan instämma i mycket av vad herr Johansson i Simrishamn sade och skall inte upprepa de argumenten. Utskottet anför emellertid i sin skrivelse från 1969 — den motivering som också åberopas nu — att »det synes viktigare att personer, som har de erforderliga kvalifikationerna för uppdraget, utses till nämndemän än att platserna fördelas rättvist mellan partierna». När man läser denna skrivning får man osökt en känsla av att utskottet anser att det inte skulle gå att förena kravet på kvalificerat folk såsom nämndemän med en rättvis fördelning av mandaten. Jag hävdar att det inte kommer att bli någon svårighet att få kvalificerade krafter även om man väljer nämndemän proportionellt och samtidigt få en rättvis fördelning. Jag ber, herr talman, att med dessa kortfattade motiveringar få yrka bifall till motionerna 1: 538 och II: 634.

Herr talman! 1969 behandlades flera motioner som gällde val av nämndemän. Alla dessa motioner föreslog att proportionell valmetod skulle få tilllämpas vid val av nämndemän. Dessa motioner avslogs av riksdagen. De motioner som nu behandlas innehåller olika yrkanden. Moderata samlingspartiets — eller >»moderaternas» — motion innebär att man skall välja nämndemän utan medverkan av de politiska partiorganisationerna. Folkpartimotionen föreslår att proportionell valmetod skall tillämpas, och den socialdemokratiska motionen är inne på samma linje men föreslår att man närmast skall tillämpa de bestämmelser som gäller för val av taxeringsnämnd. Vad gäller den förstnämnda motionen har motionären ifrågasatt om motionen över huvud taget har varit föremål för seriös behandling i utskottet, och det kan jag försäkra att den har. Men vi har knappast hittat några utvägar som skulle kunna tillfredsställa motionären. Hur skall man bära sig åt då det är fullmäktige som väljer nämndemän?

Det är alltså ett omöjligt förslag som har framställts i detta fall. Nu finns nog anledning att överväga om inte bestämmelserna om proportionellt val kan behöva tilämpas i ökad utsträckning. Jag tror att de nya och större kommunerna kommer att aktuali sera ett vidgat tillämpande av dem, men därvidlag kommer nog inte valet av nämndemän i allra första ordningen. I utskottsutlåtandet har det pekats på de praktiska svårigheter som finns. Herr Eriksson i Arvika säger nu att dessa praktiska svårigheter blir mindre i fortsättningen. Det är möjligt att det ligger något i detta, men tills vidare gäller nog att de är rätt stora då det gäller genomförandet av ett proportionellt val av nämndemän. Herr talman! Med dessa korta ord ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Larsson i Luttra hävdar att motionen 1II:139 verkligen varit föremål för behandling i utskottet. Det är möjligt, och jag tror gärna herr Larsson i Luttra när han säger att så varit fallet. Men då har ni inte läst motionen före behandlingen. Jag har inte kommit med något förslag om hur man skall utse nämndemän utan endast begärt en utredning. Det är stor skillnad på att komma med ett konkret förslag och att begära en utredning. Hade jag vetat hur man verkligen skulle kunna utse nämndemän utan medverkan av de politiska partierna, hade jag inte behövt begära någon utredning. Det är inte så farligt, herr Larsson i Luttra, om nämndemännen skulle utses på annat sätt, t.ex. genom det system jag antydde, d.v.s. lottningsförfarandet. Detta system tillämpas i den anglosachsiska världen. Det är väl inte någon som klagar på rättsskipningen i England eller Amerika, och jag hade gärna velat utreda om ett sådant system skulle kunna fungera under svenska förhållanden. När utskottet under hänvisning till vad som hände 1969 föreslår riksdagen att avslå vår motion, finner jag detta närmast skandalöst.

Herr talman! Till herr Clarkson vill jag säga att det hör till gammal god tradition i denna riksdag att inte begära en utredning i ett ämne om man inte kan anvisa något sätt på vilket frågan skall lösas. Herr Clarkson har här inte kunnat anvisa något sådant sätt. Att enbart begära en utredning har inte ansetts vara ett tillräckligt skäl för att man skall kunna tillstyrka en framställning.
Herr talman! Ju mer jag hör herr Larsson i Luttra utveckla sin talan, desto mera förstår jag utskottets behandling av min motion. Jag har ju lämnat en antydan om vilka möjligheter som står till buds, nämligen det system som tillämpas i England respektive Amerika med lottningsförfarande. Följaktligen har jag uppfyllt herr Larssons i Luttra krav även på det området. Det måste vara så att utskottets ledamöter inte läst motionen ordentligt utan behandlat den på ett lättvindigt sätt. Även klämmen i utskottets utlåtande tyder på detta.

Herr talman! Det förefaller som om herr Clarkson skulle ha behövt utveckla sina synpunkter litet närmare i motionen. Inte ens hans egna partivänner i utskottet har ju funnit någon anledning att begära en utredning.

Herr talman! Jag vill endast bekräfta herr Larssons i Luttra uppgift om behandlingen i utskottet. Det måste bero på missförstånd om herr Clarkson tror att det går till på det sättet i konstitutionsutskottet att vi bara går förbi motioner. Det har vi verkligen inte gjort. Vi gick igenom motionen ordentligt och diskuterade om vi kunde tänka oss någon annan väg att välja nämndemän än att låta fullmäktige utse dem. Vi tyckte emellertid att fullmäktige med sin sammansättning representerar en mycket bred opinion inom de politiska partierna, och det är fullmäktige som väljer nämndemännen. Därför fann vi inte någon anledning att frångå systemet, detta desto mindre som motionen egentligen inte innehöll någonting annat än ett resonemang om de förfinade metoderna för slumpmässigt urval. Vi konstaterade att det inte föreföll vara någon särskilt mycket bättre metod att tillämpa slumpmässiga urval bland befolkningen än att låta fullmäktige, som känner till de personer som kommer i fråga, utse nämndemännen. Det är inte så länge sedan utskottet hade att göra med frågan om val av nämndemän. I dagens utlåtande nämns det att motioner i det ärendet behandlades i konstitutionsutskottets utlåtande nr 34 år 1969. Vid det tillfället var jag inte med i utskottet, men såvitt jag förstår måste utlåtandet ha framlagts någon gång på hösten förra året. Utskottet yttrade då — det återges på s. 2 i utlåtande nr 16: >Den valmetod som nu tillämpas har enligt utskottets mening inte vållat väsentliga olägenheter.» Ytterligare ett stycke citeras ur detta utlåtande, som avgavs för bara några månader sedan. Vi blev eniga i utskottet om att vi inte kunde se någon bättre metod, och därför avstyrkte vi motionerna.

Herr talman! Det är naturligtvis dystert att en partikamrat till mig nu sluter upp vid herr Larssons i Luttra sida, men det gör inte hans sak mycket bättre. Utskottet hänvisar ju till vad som anförts i utlåtande nr 34 år 1969 där det föreslås att riksdagen skall avslå årets motioner, men det som berörs i vår motion II: 139 behandlades på inget sätt år 1969. Det räcker; det finns ingenting i utlåtandet av år 1969 som har att göra med årets motion II:139, hur man än läser det i konstitutionsutskottet.

Herr talman! Fjolårets beslut att avskaffa ordet stad och vissa stadsrättigheter har föranlett en motion och en reservation i år. Några av oss tycker att det är fel att så lättvindigt och så utan varje form av ödmjukhet och hög tid begrava 1100-åriga institutioner och traditioner. Det aktstycke, bästa kolleger, som ligger framför er i bänkarna — utlåtande nr 18 från konstitutionsutskottet, detta fina utskott som borde vara en bärare av traditioner om det också inte besitter grandezza — svarar med ett språk och i former som närmast liknar en besvärsskrivelse om anläggande av ett avloppsreningsverk. Och då gäller det ändå en fråga som har med tradition, stil och värdighet att göra. Städerna är tillkomna på Kungl. Maj:ts privilegier med särskilda rättigheter och skyldigheter. Vad är det då vi begär? Vi begär att Kungl. Maj:t beslutar att den nya kommunen eller dess äldre stadskärna skall uppbära de kvarstående rättigheter och traditioner som har tillkommit den äldre staden. Vi anser att särskilda åtgärder kan och bör vidtagas för bibehållande av bandet med det historiska samhället och bevarande av den administrativa kontinuiteten. Vi talar om stadsvapen, de enskilda städernas historiska betingelser, stadsjubileer, speciella stadsmiljöer som behöver yttre företrädare, speciella kulturoch miljövårdande ändamål o. s. v. Varför, herr talman, visar man i detta land ofta så litet sinne för traditioner? Hur gör man i väststaterna i Europa? Hur gör man i öststaterna? Där slår man inte bara vakt om den yttre stadsskapelsen utan betonar också det bästa av de användbara och under tidernas lopp utvecklade inre traditionerna. Så är det i Tyskland, Holland, Schweiz och Polen. Den som har besökt Warszawa vet att man där efter kriget har byggt upp stadsdelar så att de blivit exakt likadana som de var tidigare. Man har också infört vissa traditionsmässiga regler som tillhörde den gamla tiden trots att det då rådde en viss feodalism. Jag undrar hur vi svenskar skulle göra om exempelvis Gamla stan skulle försvinna genom någon olyckshändel se. Jag föreställer mig att vi skulle bygga upp ett nytt Sergels torg i stället för att försöka återställa Gamla stan i dess ursprungliga skick. Varför kan regering och riksdag inte för våra städer visa att de är intresserade av att stödja och bevara de traditioner som utbildats för att göra tillvaron litet värdigare. Det verkar nästan som om man är rädd för att detta skulle inverka på den demokratiska samhällsordning som skapats här i landet. Det är ett svaghetstecken om man tänker på det viset. Jag bara erinrar om att våra ungdomar i dag vågar gå i mormors kläder och hålla på vissa traditioner — det är modernt i dag. Herr talman! Erik Axel Karlfeldt avslutar sin dikt >Stadens sångmö», som han tillägnat Hjalmar Söderberg, med denna strof: Och sent i seklets kväll på »Aftonstjärnan» Då såg han henne skymta, skymningstärnan som genom prosans gator irrar skrämd. Han lyfte hastigt fönstrets draperi; men som en nattblå hamn hon gled förbi, en vägvill fläkt, en brusten melodi. Herr talman! Det är och förblir en brusten melodi, om inte regering och riksdag försöker bevara något av de traditioner som urgamla städer har skapat.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

Herr talman! Det finns väl ingen anledning att göra någon längre utläggning över denna i mitt tycke något säregna motion. Vi behandlade ju även denna fråga i samband med att vi ganska nyligen beslutade om den enhetliga kommunbeteckningen.

Man frågar sig varför det bara är stadssamhället som skall bli föremål för denna utredning. Varför skall det inte kunna gälla kommunerna i allmänhet? Socknens historia och traditioner går väl så långt tillbaka som stadens, och det finns i så fall givetvis precis samma anledning att uppmärksamma den saken. Eller menar man att det bara är städerna som måste ha statens hjälp för att vårda sina traditioner?

Kortfattat kan man kanske sammanfatta situationen så, att privilegierna inte längre existerar; om det finns någon rest kvar av dessa privilegier, så saknar den praktisk betydelse. Det kan t.o.m. ifrågasättas om inte beslutet om den enhetliga kommuntypen borde ha innehållit en klausul som stadgade att vad som eventuellt kan finnas kvar av de gamla ståndsprivilegierna fr.o.m. nu tas bort. Jag tror att det hade varit ett bättre sätt att tackla detta problem. Jag skulle vilja hänvisa herr Lothigius till en artikel i senaste numret av det finska kommunförbundets tidskrift. Den innehåller en intressant redogörelse som delvis omfattar den svenska tiden, som har betydelse också för vår syn på denna sak. Städernas rättigheter utgjorde en viss kompensation för särskilda pålagor när det gällde rättsskipning och annat. Nu ställs alla kommuner i samma situation, och därför finns det inte någon anledning att i fortsättningen tala om städernas privilegier. Situationen kan såvitt jag förstår sammanfattas ungefär så: Om det finns något kvar av städernas äldre rättigheter, så saknar det helt betydelse, och i jämlikhetens samhälle 1970 finns det ingen anledning att försöka återuppväcka det gamla ståndssamhällets uppfattningar. Det finns således ingen anledning att överväga åtgärder från statens sida varigenom man skulle föreskriva i vilken ordning speciellt det gamla stadssamhällets traditioner skall uppbäras; de måste i så fall självfallet gälla alla samhällsbildningar. Det är alltså inte någon missaktning för traditionerna som sådana som motiverar utskottets skrivning. Här gäller frågan om man lagstiftningsvägen har någon anledning att, efter det att man fattat beslutet om den enhetliga kommuntypen, föreskriva något om en före detta kommuntyp.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
Herr talman! Det verkar nästan som om den värderade talesmannen för konstitutionsutskottet hade något emot staden; det fanns en aggressivitet mot staden i hans uttalande. Han försökte också föra in det slitna ordet jämlikhet även i detta sammanhang. Vi talar om att behålla en tradition, om att det skulle vara riksdagen värdigt att försöka ange riktlinjer härför. Med riksdagen såsom bakgrund skulle man kunna få en bättre garanti för att städerna verk ligen uppehåller traditionerna; man skulle få det så att säga inskrivet att riksdagen och Kungl. Maj:t gärna ser att man gör det. Men dagens motto är: Slopa det gamla! Bygg nytt utan att tänka på vad som är grunden och som ger oss förutsättningar att leva som vi gör i dag! Varför skall inte kommunerna, frågade den ärade företrädaren för konstitutionsutskottet, få samma förmåner? Men vi behåller ju kommunnamnet — det bygger vi ju in i stadsbildningen, men vi tar bort benämningen stad. Jag hänvisar till Jönköpingsområdet, där jag själv bor och där flera städer slår sig samman: Jönköping, Huskvarna och Gränna. Gränna stad har 318 års traditioner, uppbyggda av en enda man, men stadsformen kommer att röjas undan. Vi är några aktiva personer i den lilla staden som försöker behålla traditionen, och det hade varit värdefullt från alla synpunkter om riksdagen genom ett uttalande i frågan hade givit några anvisningar. Nu vill den inte göra det, och jag tycker det är typiskt att man inte vågar försvara en tradition.

Herr talman! Jag tror att det är viktigt att man i samband med de kommunsammanläggningar som företas får en enhetlig benämning, en uppfattning som förekommer ute i kommunerna.

Det har talats om städernas tidigare privilegier, men de är väl nu ett minne blott, och de gamla privilegierna har snarast blivit skyldigheter för städerna. Herr Lothigius antydde att ungdomarna, som går i kläder enligt gammalt mode skulle ha speciell känsla för städernas traditioner. Jag håller med herr Lothigius om att detta mode kommer från staden, men inte från någon svensk stad, utan från den franska huvudstaden. Jag tror det är viktigt i det kommunala arbetet att inte skilja mellan kommuner av olika typer. Det måste vara ett demokratiskt riktig grepp att samla alla kommuner under en benämning. Man bör inte sprida den föreställningen bland människorna, att det ena skulle vara mer värt än det andra, och därför håller jag styvt på att man bör använda samma benämning. De förtroendevalda är lika värdefulla i den lilla som i den stora kommunen.

Herr Lothigius sade att jag visade prov på aggressivitet. Så förhåller det sig inte alls, men jag menar att det inte är rätt väg att tillgripa lagstiftning. Det är uppenbart att man bör vårda de traditioner som finns, men jag tror att bärarna av dessa traditioner i fortsättningen kommer att bli hembygdsföreningar och organisationer av motsvarande karaktär. Vi har också statliga organisationer på detta område som har en funktion att fylla — jag tänker på riksantikvarieämbetet och på Vitterhets-, Historieoch Antikvitetsakademien. Att man skulle införa en särskild lagstiftning tror jag inte på.

Herr talman! Avsikten är inte att ändra den benämning som en gång är fastställd — det kan vi naturligtvis inte göra. Avsikten är att riksdagen skall göra ett uttalande om att man bör försöka finna former att bevara de tradi tioner som finns och knyta dem till de nya kommunerna. Att uttala sig så kort, så intetsägande och så meningslöst som konstitutionsutskottet har gjort i denna fråga anser jag vara ovärdigt detta gamla förnämliga utskott.